Herr talman! Jag vill säga till herr Isacson att det finns absolut ingenting som hindrar de svenska växtförädlingsföretagen att arbeta med sikte på en större marknad än den svenska. Det har de gjort, jag höll på att säga nästan alltid. Herr Isacson vet förmodligen, om han tänker efter, att i bl.a. England och Tyskland odlas flera sorter som är framställda här i Sverige. Eftersom vi tidigt kom i gång med vårt växtförädlingsarbete och hade stor framgång, är det ingenting som hindrar att man fortsätter det arbetet med sikte på en större marknad än den svenska. Vi importerar också fröer för gräsmattor. Det är inte uteslutande svenska fröer som användes, utan de stora och välkända utsädesföretagen har en viss import av exempelvis fröer som är lämpliga i en viss kombination. Jag tycker att herr Isacson överdriver svårigheterna att skilja ut vad som är jordbruksvara, utsädesvara eller frö avsett för gräsmatta. Herr Isacson säger, att han inte kan skilja på det. Jag skulle ändå vilja varna herr Isacson för att gå in i en fröhandel och köpa en gräsmatteblandning med ängsgröe och krypven och så ut det på en åker i tro att han skall få gott resultat. Herr Isacson bör nog blanda in litet rödklöver och hundäxing också, om han skall få en jordbruksgröda som han är nöjd med.
Herr talman! Skall vi här börja resonera om hur en gräsmatteblandning skall se ut, vet jag inte riktigt var vi kan hamna. Jag skulle dock vilja säga till jordbruksministern, att för jordbruksändamål är det ingalunda ointressant med vare sig ängsgröe, rödven, rödsvingel eller krypven. Rödklöver och alsikeklöver användes inte i en gräsmatta som skall vara en prydnad omkring ett hem. Men andra grässlag, turfgräsen, är intressanta ur jordbrukssynpunkt som botitengräs, som betesgräs i långvariga vallar o.s.v., och de har mer och mer kommit till användning just i blandning med fååriga vallväxter, t.ex. rödklöver, och även tillsammans med fleråriga vallgräs, t.ex. timotej. En utveckling är på gång inom jordbruket att mer använda gräs av denna typ. Därför är det svårt att dra någon som helst gränslinje. Man använder nämligen precis samma gräsfrö på trädgårdssidan som i jordbruket. Vi använder också alltmer sådant gräsfrö för att t.ex. få så jämna vägbankar som möjligt. Vägförvaltningarna har nu på ett helt annat sätt än tidigare börjat intressera sig för att få ordentliga, hållbara grässlänter. Av samma skäl använder institutioner, fabriker o.s.v. just dessa gräsarter. Är det då inte av stort intresse för dessa förbrukare att få fram ett bra frö? Jag tycker att de måste ha ett intresse därav och att de därför borde vara med och betala. När man nu inte kan åstadkomma en rimlig gränsdragning mellan jordbruksfrö och gräsmattefrö, skall man inte konstruera en sådan gräns. Så har vi sett det. Detta är alltså främst en rent praktisk fråga.
Herr talman! Jag har inte kunnat konstatera något uttalat intresse från villaägare för att man skulle få fram ett bättre gräsmattefrö. I fråga om de flesta småfröer har det ju inte gjorts något förädlingsarbete, herr Isacson, utan man använder de gamla handelssorterna utan sortbeteckning o. s. Vv. Därför kan det absolut inte föreligga något intresse för gemene man av en växtförädling på detta område. Det är jordbruket som har ett sådant intresse, och därför bör vi också avgränsa avgiften till att gälla jordbruksfrö.

Herr talman! Jag vill i korthet säga några ord i anledning av det särskilda yttrande som finns fogat till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 13. Inom statens järnvägar pågår för både järnvägsresor och bussresor en ingående översyn av SJ:s taxesystem. Den översynen väntas bli klar under hösten 1967. Såsom en viktig del i detta arbete ingår en omprövning av olika rabattformer, även sådana som finns omnämnda i de motioner som ligger till grund för det utlåtande som nu behandlas. Där prövas också möjligheterna att skapa bättre tekniska och prismässiga lösningar på kombinerade resor med järnväg och buss. Järnvägsstyrelsen har meddelat, att översynen omfattar alla rabattformer inom statens järnvägar och som statens järnvägar har befogenhet att medge, d.v.s. sådana som kan anses förenliga med SJ:s ekonomiska intressen. Under många år har motioner väckts med förslag om utredningar i denna fråga samt i frågor om reserabatter för folkpensionärer och med dem jämställda grupper. Motionsförslagen har omfattats med mycket stort intresse, och utskottet har behandlat motionerna i positiv anda. De nu pågående utredningarna gör att vi i år i ett särskilt yttrande vill framhålla, att vi med intresse inväntar utredningsresultaten. Vi hoppas givetvis, att de i motionerna framförda önskemålen skall visa sig kunna rymmas inom SJ:s befogenheter. Lyckas inte detta, får vi självklart återkomma och då begära anslag över budgeten. Jag har, herr talman, inte något annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Här föreligger ju till behandling en rad motioner som samt liga gäller de förmåner i form av rabatterade resor vilka utgår till vissa kategorier, främst = folkpensionärer, värnpliktiga och i viss mån även skolungdom. På grund av att utskottet hänvisar till pågående utredning finns det, såsom herr Peterson har sagt, inga alternativa yrkanden till beredningsutskottets förslag. Ett särskilt yttrande är emellertid fogat till utlåtandet, och i anledning av detta vill jag säga några ord. Vad först gäller de värnpliktiga så är alldeles självklart det enda riktiga och rationella och även rättvisa att de värnpliktiga får fribiljett; man må säga vad man vill om kostnaderna. Frågan om ersättningen till de värnpliktiga omprövas ju efter hand, och även dessa kostnader bör kunna tas med vid en sådan omprövning. Det bör inte heller vara så värst svårt att ordna en clearing mellan försvaret och SJ i detta avseende. Först när resorna är helt fria för de värnpliktiga oavsett var de bor, kan man säga att de har lika förmåner. Ett system med fribiljetter måste ju också innebära en oerhörd förenkling, då man slipper skriva ut mängder av rabattkort och biljetter med nedsatta priser. När det gäller pensionärerna går ju motionerna ut på att reserabatterna skulle utsträckas även till förtidspensionärer.

Om det gäller ett kroppsligt besvär kan man i varje fall räkna med att den förtidspensionerade också har minst lika stort intresse, sannolikt i många fall större intresse och även behov, av att kunna resa och få se sig om i landet. samtliga dessa kategoriers och speciellt pensionärernas fria resor är att SJ skall drivas efter affärsmässiga principer. Beträffande pensionärerna säger man dessutom, att om deras standard är för låg får man klara den saken genom att höja pensionsbeloppen. I det avseendet vill jag framhålla att man på många och betydelsefulla områden i vårt land har utgått från att standarden skall förbättras inte bara genom lönehöjningar utan också på andra vägar som inte är så fjärran från det som här föreslås. Detta gäller för människor i arbetsför ålder. Då måste det vara fullt rimligt att man går samma väg också i fråga om pensionärerna; vi är ju redan inne på den, men här är det frågan om att gå vidare på den inslagna vägen.

Gör man på det sättet får man betrakta dessa reser som marginalresor som kan täckas in med den transportvolym som står till förfogande, och då måste de vara ekonomiskt försvarbara. En utvidgning av rabatteringen till att för samtliga kategorier gälla även bussarna är särskilt angelägen i en tid då järnvägar läggs ned i den utsträckning som för närvarande sker. Det kan väl på goda grunder antagas att järnvägsnedläggningen kommer att forceras ytterligare. Man hänvisar därvid alltid till kommunikationerna inom landsvägsnätet, där bussarna, som ersätter tågen, ju utgör de enda kollektiva transportmedlen. Under sådana förhållanden är det inte mer än rimligt att dessa kategorier av människor i full utsträckning får utnyttja fria resor och rabatteringar också på bussarna. Jag har, herr talman, inget yrkande. För undvikande av missförstånd vill jag bara tillägga att jag icke biträder det yrkande som görs i någon motion att rabatteringen också skulle gälla vid resor i första klass.

Herr talman! Jag skall endast göra en kort kommentar. Det finns ingen anledning för oss i dag att ta upp en sakdebatt om rabattförmåner och liknande ting. Visserligen föreligger ett särskilt yttrande, men i huvudfrågan har dock utskottet en enhällig mening.

Jag vill bara konstatera att frågan gäller om riksdagen antingen vill fortsätta att följa dessa företagsekonomiska principer, som innebär att man i och för sig inte skall bedriva socialpolitik via rabatter, eller om den vill gå ifrån de år 1963 fastlagda principerna. Detta är frågor som måste avgöras av riksdagen i ett mycket större sammanhang än vad som enbart gäller rabatterna.

Den frågan kan vi med förtroende överlåta till en kommande riksdag att behandla. Jag noterar att folkpensionärernas egna organisationer uttalat sig för att pensionsförmåner skall utgå i form av förbättrade generella villkor, vilka undan för undan höjer folkpensionärernas standard, och inte genom att det införs ett plotter av rabatter, som alltför mycket smakar av gamla tiders socialpolitik. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsgöromålen tiden den 14— den 18 april 1967 för resa till Tunisien och deltagande där i bolagsstämma och styrelsesammanträde i egenskap av styrelseledamot i tunisiska industriföretaget N.P.K. — Engrais, Société Anonyme Tunisien. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet den 14 april 1967 för deltagande i en gemensam konferens i Köpenhamn med de nordiska lagutskotten rörande patentfrågan.

Till följd härav hålles plena i morgon fredagen den 14 april med början kl. 10.00 och fredagen den 21 april likaledes med början kl. 10.00.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

Jag avser att också i fortsättningen noga följa utvecklingen på detta område.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieminister Kling för svaret på min fråga. Det präglas av en uppriktig vilja att hålla detta problem, som minsann inte är lätt, under uppsikt. Det som föranledde mig att ställa frågan var just det som det hänvisas till i svaret, nämligen de missförhållanden som under senare tid förekommit. Detta gäller inte bara här i Stockholm och i storstäderna i övrigt utan även på andra håll ute i landet. Men det som är det kanske mest betänkliga i det hela är att man kan spåra ett organiserat uppträdande från dessa störande gruppers sida. Vore det fråga om spontana reaktioner av enstaka individer och vid något enstaka tillfälle skulle man kanske lättare kunna överse med det inträffade, men det är nu påvisat att det ligger starka organisatoriska krafter bakom dessa demonstrationer. Vad som gör mig något betänksam är det svar som justitieministern i fjol lämnade herr Björk på en fråga om ungefär samma spörsmål medan herr Björk ännu satt i andra kammaren. Jag skulle vilja fråga vad det är som har hänt under mellantiden. Hur har justitieministern handlagt detta spörsmål? Det är inte tillräckligt att man uttalar att man avser att hålla problemet fortsättningsvis under uppsikt. Eftersom dessa uppträden nu har förekommit upprepade gånger föreställer jag mig att man måste göra upp en beredskapsplan, enligt vilken man skall sätta in åtgärder för att verkligen bemästra sådana betänkliga och beklagliga förhållanden som har förekommit. Man tycker sig onekligen kunna märka att metoder som under 1930-talet användes av fascister och nazister nu appliceras på de aktuella radikalernas uppträdande. Denna uppfattning har även styrkts av justitieministern själv i diskussionen med herr Björk. Justitieministerns första svar var då mycket kortfattat, men han yttrade i en replik något senare följande: »När jag läser detta påminns jag osökt om vad jag fick uppleva i Tyskland i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet när nazisterna med just dessa medel försökte hindra sina meningsmotståndare att få sin yttranderätt utnyttjad.» Detta har justitieministern sagt. Mot bakgrunden av att justitieministern tillgripit så pass skarpa ord och likställer de uppträden som nu förekommit i Sverige med händelserna i Tyskland på 1920 och 1930-talen tycker jag att det är allt skäl att vidtaga åtgärder eller att åtminstone göra upp en plan som innefattar kraftfulla åtgärder för att söka bemästra problemet. Man skall inte bara säga att man i fortsättningen skall följa utvecklingen med uppmärksamhet. Vad de här elementen åsyftar med sina uppträden är naturligtvis att få publicitet. Dessvärre medverkar i icke obetydlig grad vissa pressorgan och framför allt det av herr justitieministern och hans meningsfränder stödda radiooch TV-monopolet många gång er till att ge dessa människor otillbörlig publicitet. Jag vet inte hur man skall komma till rätta med detta, men otvivelaktigt bör det understrykas att vad vederbörande ofta syftar till just är att få sina framträdanden belysta. Och får hela svenska folket se dem i TV, har de ju absolut nått sitt mål.
Herr talman! Herr Höäbinette vet lika väl som jag att regeringen i fråga om radio och TV har att följa gällande avtal mellan staten och Sveriges Radio. Regeringen har alltså inget inflytande när det gäller en sådan utformning av programmen som herr Häibinette pekade på. Detsamma gäller naturligtvis i samma grad övriga massmedia som pressen. Vi är nog överens om att det här är ett mycket allvarligt problem, men vi behöver kanske inte ta till sådana brösttoner som herr Häbinette använde. Herr Häbinette säger att vad som har förekommit tydligt visar att det föreligger en planmässig verksamhet för att störa sammankomster och framträdanden av personer av olika meningsriktningar. Jag vet ingenting om huruvida det förhåller sig så, men det är efter vad som förekommit klart att polismyndigheterna — som jag sade i mitt svar — har sin uppmärksamhet riktad på detta problem. Sedan vi efter förstatligandet har fått ett centralt polisorgan, rikspolisstyrelsen, har vi där ett naturligt forum för planläggningen.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat, om jag anser att samarbetsnämnderna vid de gymnasiala skolorna har kommit i gång tillräckligt snabbt och i önskvärd omfattning. Under höstterminen 1966 hade endast ca 45 nämnder påbörjat sin verksamhet, vilket får anses vara ett otillfredsställande antal. Enligt från skolöverstyrelsen inhämtade uppgifter har emellertid antalet nämnder ökat snabbt sedan dess. Någon aktuell uppgift är emellertid för dagen inte möjlig att lämna.

Herr talman! Jag tackar ecklesiastikministern för svaret på min fråga. Samarbetsnämnderna på gymnasiet skulle ju ha införts från och med höstterminen förra året. Skolorna har alltså nu arbetat i sju månader medan det beslutet varit i kraft. Men det är tyvärr så att denna form för samverkan mellan skolstyrelse, lärare och elever hittills inte har varit framgångsrik, I likhet med herr Edenman har jag visserligen misslyckats med att få fram någon aktuell statistik från skolöverstyrelsen. Däremot håller Sveriges elevers <centralorganisation på med en undersökning om hur samarbetsnämnderna har kommit i gång. Man har under de senaste veckorna ringt runt till rektorsexpeditionerna vid landets alla gymnasier. Jag har fått ta del av det preliminära resultatet av SECO-undersökningen när det stora flertalet gymnasier lämnat besked. Också de siffrorna är »otillfredsställande» för att använda herr Edenmans eget omdöme. Det har nämligen visat sig att än i dag, vid månadsskiftet mars—april, har vid nära 30 procent av landets gymnasier samarbetsnämnden ännu inte sammanträtt någon enda gång. I drygt 40 procent har man bara träffats en gång. I resterande 30 procent har man alltså haft två eller flera sammanträden under de gångna sju månaderna av läsårets nio månader. Vad är då anledningen till att man kommit i gång så här dåligt? Ett skäl är väl att skolöverstyrelsens anvisningar kom ut på tok för sent — först i februari i år. Större delen av läsåret hade alltså gått innan instruktionen från skolöverstyrelsen nått skolorna och skolstyrelserna. Det är en anmärkningsvärd försening. När riksdagen på hösten 1964 fattade beslut om samarbetsnämnder menade man naturligtvis att anvisningarna skulle finnas vid starten för det nya gymnasiet två år senare. Ett annat skäl är väl att varken anvisningarna eller skolstadgan rymmer någon bestämmelse om minimiantalet sammanträden per termin. Den utredning som utarbetade förslaget till instruktioner hade däremot föreslagit att nämnden skulle sammanträda minst två gånger per termin. Men det har man strukit bort antingen i departementet eller i skolöverstyrelsen. Med anledning av de siffror som jag här refererat skulle jag vilja ställa två följdfrågor till herr Edenman. 1) Har ecklesiastikministern någon kommentar att göra till det faktum att vi i dag har arbetande samarbetsnämnder i kanske endast 30 procent av skolorna, medan de övriga bara haft ett sammanträde eller inget sammanträde alls? 2) Tänker herr Edenman vidta någon åtgärd för att se till att samarbetsnämnderna kommer i gång i de mer än 50 gymnasier där de ännu inte ens har sammanträtt den första gången?
Herr talman! Beträffande herr Ahlmarks första fråga är kommentaren mycket enkel från min sida. Jag upprepar att de siffror som herr Ahlmark här framfört är otillfredsställande. Beträffande den andra frågan om åtgärder fick jag vid SECO-riksdagen i Jönköping för en tid sedan en första belysning av hela denna situation. Jag lovade representanter för SECO att på alla sätt medverka till att få en ändring till stånd härvidlag. Självfallet har man här en tröghetslag att övervinna. Den kanske också, tyvärr, verkar inom elevorganisationerna, naturligtvis inte i ledningen. Det finns dock möjlighet för varje elevrepresentant vid varje skola att helt enkelt begära att få ett sammanträde. Eleverna är på den punkten fullvärdiga medlemmar av samarbetsnämnden. De behöver alltså inte finna sig i att bli nonchalerade av rektorn — om det nu är han som är den sammankallande — eller av den som fungerar som ordförande i nämnden, kanske en av skolstyrelsens representanter. Eleverna är i detta sammanhang inte skolbarn, utan de är medlemmar av ett demokratiskt skolorgan.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att här finns en tröghetslag. Jag tycker ändå inte att man skall skylla på SECO, på eleverna, eftersom det ju är skolstyrelsernas representanter som har ansvaret för att samarbetsnämnden sammankallas. De har naturligtvis ett speciellt ansvar för att nämnden sammankallas första gången.
Herr talman! Fru Hamrin-Thorell har frågat om det är min mening att sådana deltidskurser, som avser att ge kunskaper i att sköta hem och familj är att betrakta som hobbykurser eller som yrkesutbildning av speciell karaktär och att sådana kurser bör finnas inom den lokala gymnasiala vuxenutbildningen.
Är man nu orolig för att tröghetslagen fungerar i det här sammanhanget, borde man naturligtvis dels ha sett till att anvisningarna kommit ut i god tid och inte sedan större delen av läsåret redan gått, och dels borde man ha fastställt ett minimiantal sammanträden per termin. För det är mycket angeläget att se till att beslutet om samarbetsnämnder inte blir en reform som stannar på pappret utan i stället kommer att fördjupa skoldemokratin i de svenska gymnasierna.
I proposition 1967:85 har riktlinjerna för anordnande av yrkesutbildning inom den lokala vuxenutbildningen dragits upp. Den av fru Hamrin Thorell ställda frågan är av sådan karaktär att den bör tas upp i samband med behandlingen av propositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Frågan föranleddes självfallet av svårigheten att tolka statsrådets ståndpunktstagande till förläggningen av de kurser som just avser att ge kunskaper om hem och familj. Jag är ungefär lika klok efter som före svaret. Det enda är att mina farhågor stärkts att de deltidskurser som jag har avsett i min fråga kommit i farozonen. I propositionen säger departementschefen att i framtiden skall som huvudregel gälla att man inom den lokala gymnasiala vuxenutbildningen endast skall anordna sådana kurser som Ssvarar mot ungdomsskolans ämnen eller som utan att finnas företrädda i ungdomsskolans program är en yrkesutbildning av speciell karaktär. Vidare säges att en begränsning av antalet nu förefintliga deltidskurser inom yrkesskolan bör åstadkommas, nämligen sådana kurser som står folkbildningen nära. Detta har väckt starka tvivel hu ruvida de viktiga kurser som gäller undervisning i hemvård i framtiden får bedrivas inom den lokala gymnasiala vuxenutbildningen. Fördelarna med en sådan ordning är uppenbara. Undervisningen kan bedrivas mer effektivt och i större utsträckning med kvalificerade lärarkrafter. Det förefaller ur alla synpunkter otidsenligt att hänföra dessa hemvårdsoch matlagningskurser, eller vad man nu vill kalla dem, till den kategori som vi brukar benämna hobbyoch fritidskurser. Meningen med de kurser som jag avser är ju att bibringa den eller de som skall sköta ett hem och en familj faktiska kunskaper att bygga sitt både för den enskilde individen och för samhället oerhört viktiga arbete på. Och jag föreställer mig att det hade varit av en mycket stor vikt att detta hade betonats i propositionen. Standarden på kurserna bör absolut inte få sänkas, något som kan riskeras om de inte får plats inom den lokala gymnasiala vuxenutbildningen.
Herr talman! Jag skall villigt erkänna att jag inte är mycket klokare än fru Hamrin-Thorell på denna punkt. Det är därför jag inte har kunnat svara på denna fråga. Det står ju alldeles klart i propositionen vilka huvudprinciper vi skall följa. Det står också klart att det är min avsikt att be Kungl. Maj:t att uppdra åt skolöverstyrelsen att gå igenom dessa olika kurser och komma in med närmare bestämmelser. Dessutom finns det, om jag inte är fel underrättad, flera motioner i samband med propositionen. Utskottet kommer att diskutera detta. Det kommer att skrivas en hel del om det, och det blir en ny debatt i riksdagen. I det läget, fru Hamrin Thorell, vågar jag inte ha någon uppfattning om det är hobbyeller yrkesutbildning om jag t.ex. personligen skulle genomgå en kurs i matlagning.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har frågat, dels om jag anser att skördeskadeskyddet efter hittills genomförda förbättringar fungerar så bra att dess tillämpning beträffande 1966 års skörd medfört att uppenbara orättvisor kunnat i skälig omfattning undvikas, dels om jag avser föreslå riksdagen att förstärka medlen för individuellt prövade bidrag. Såvitt jag vet har skördeskadeskyddet under år 1966 fungerat i enlighet med syftet med skyddet. Detta framgår bl.a. av en jämförelse med årsväxtoch skörderapporten för den 15 oktober i fjol som visar att de förhållandevis största ersättningarna har utgått inom de områden där de sämsta skördarna observerats. Sålunda har stora ersättningar utgått i mellersta Sverige och övre Norrland. Någon mera detaljerad bedömning av utfallet av skördeskadeskyddet för år 1966 är f.n. ej möjlig att göra. De behovsprövade bidragen kan under vissa omständigheter efter strängt restriktiv bedömning utgå såsom komplement till de generella skadeersättningarna. F.n. får årligen ett belopp motsvarande en procent av totalt utgående ersättningar disponeras för behovsprövade bidrag. Eftersom det sammanlagda ersättningsbeloppet för år 1966 uppgår till ca 58 milj.kr. får ca 580 000 kr. disponeras för att lämna behovsprövade skördeskadebidrag för det året. Enligt min mening har det ej framkommit anledning att föreslå någon ökning av detta belopp.

Vi känner herr Ferdinand Nilsson som en man som säger överraskande saker. Jag har ju vanligen inte från jordbrukarhåll blivit beskylld för att vara så konservativ, utan det är i allmänhet andra beskyllningar jag har fått höra. Men vi skall kanske fortsätta vår ömsesidiga undervisningsverksamhet — herr Ferdinand Nilsson och jag har ju under flera år liksom försökt undervisa varandra om hur skördeskadeförsäkringen fungerar, och jag antar att vi kommer att fortsätta med det så länge vi inte fått fram ett system som är fullkomligt. Jag tänker mig att herr Nilsson i sådant fall kanske skulle bli ledsen — då bortföll ju ändå en arbetsuppgift som tagit åtskilligt intresse i anspråk under några år. Jag vill betona att skördeskadeskyddet får betraktas som en form av katastrofskydd. Detta framgår väl bäst om vi tänker på att den årliga avsättningen till fonden uppgår till ett så ringa belopp som 30 miljoner kronor, varav jordbruket tillskjuter hälften och staten hälften.

Självrisken är alltså betydande — om man slog ut den på total beloppet skulle den ligga kanske bortåt 600 miljoner kronor. Nu bär ju inte hela det svenska jordbruket självrisk samtidigt — skördeutfallet blir aldrig sådant — men faktum är att det finns betydande brister i systemet. Visst kan det vara möjligt att eliminera åtskilliga brister. Om jag bortser från den faktorn att vi har ont om pengar, kan man naturligtvis eliminera mindre lyckade effekter av områdesindelningen genom att minska ett områdes omfattning efter mera detaljerade studier, så att resultaten stämmer bättre med de enskilda jordbrukarnas förhållanden. Ur rättvisesynpunkt skulle naturligtvis detta vara önskvärt, men vi skulle på samma gång, herr Nilsson, dra på oss ytterligare administrationskostnader. Herr Nilsson vet liksom jag att de kostnaderna redan är ganska betydande, och det förhållandet att staten ensam bär administrationskostnaderna gör att vi inte kan bortse från den sidan av saken. Jag har med detta velat förklara, att utfallet under det senaste året förefaller mig ha varit sådant att det knappast finns anledning att med hänvisning till det uttala några önskemål om förändringar.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har frågat när förslag om obligatorisk anmälan till skördeskadeskyddet kan väntas bli framlagt för riksdagen. Jag vill meddela att i propositionen angående riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken ingår förslag om att införa obligatorisk anmälan till skördeskadeskyddet fr.o.m. 1968 års skörd.

Herr talman! Herr Lundström har frågat mig, om jag är villig att medverka till att vissa förslag till förenklad och snabbare behandling av trafikmål genomförs eller att de granskas av sittande utredningar. Ett förenklingsförslag som åsyftas är trafikmålskommitténs förslag beträffande stämningsföreläg gande. En därmed sammanhängande fråga är om vissa strafflatituder bör ändras för att möjliggöra enklare handläggningsformer. Vidare avses ett par uppslag som går ut på att få en praktiskt taget omedelbar behandling av trafikmål. Bakgrunden till herr Lundströms fråga är, som framgår av interpellationen, att den stora anhopningen av trafikmål medför en kraftig belastning för de rättsvårdande myndigheterna. Inom justitiedepartementet har denna fråga varit föremål för uppmärksamhet sedan flera år tillbaka. Strävan har varit att på olika sätt förenkla handläggningsformerna. Det första steget i den riktningen togs genom införandet av parkeringsbot. Frågan har ytterligare behandlats i prop. 1966: 100. Där underströks det angelägna i att man försöker förenkla dessa måls handläggning så långt det är möjligt utan att göra avkall på grundläggande rättssäkerhetskrav. I propositionen lades fram ett flertal numera genomförda förslag till sådana förenklingar, nämligen det nya ordningsbotssystemet, ökad användning av parkeringsbot och strafföreläggande samt vidgad kompetens för domare att ensam handlägga brottmål. Samtidigt framhöll jag, att jag avsåg att ägna särskild uppmärksamhet åt frågan om fortsatt rationalisering inom rättsvården. I enlighet härmed har inom justitiedepartementet övervägts vissa ytterligare — förenklingsmöjligheter i fråga om de mindre brottmålens handläggning. En departementspromemoria med vissa förslag i ämnet väntas bli klar under våren eller försommaren, och även därefter kommer arbetet med dessa frågor att fortgå. Jag anser det för tidigt att här gå närmare in på de förslag som f. n. är på beredningsstadiet. Jag inskränker mig därför till att redovisa vissa synpunkter som direkt föranleds av herr Lundströms frågor. Frågan om det föreslagna institutet stämningsföreläggande behandlades i den proposition som jag nämnde nyss. Trafikmålskommitténs förslag i det avseendet hade mött kritik från ett stort antal remissinstanser, och jag ansåg mig inte böra lägga fram något förslag i den delen. Någon ändring i det ställningstagandet är inte aktuell. I första hand torde i stället komma att prövas, om man på andra vägar kan nå de önskvärda rationaliseringarna. Jag har ansett att man därvid främst bör undersöka, om man kan vidga användningsområdet för strafföreläggande ytterligare, och sådana undersökningar pågår inom justitiedepartementet. I det sammanhanget kommer man in på en annan av herr Lundströms frågor, nämligen om strafflatituderna för vissa brott kan justeras, så att utrymmet ökas för förenklade handläggningsformer, främst strafföreläggande och handläggning inför ensamdomare. Även den frågan övervägs f. n. inom justitiedepartementet. Jag vill erinra om att vi i lagstiftningen redan har slagit in på den vägen genom att ändra straffskalan för vårdslöshet i trafik. Därigenom har en enklare behandling av dessa talrika mål gjorts möjlig fr.o.m. den 1 juli 1966. I interpellationen sägs vidare att det bör övervägas om man kan få en snabbehandling av trafikmål på det sättet att domare följer med vid polisens trafikövervakning och dömer trafiksyndare på platsen. En sådan ordning med någon sorts turnerande trafikdomare är jag dock inte beredd att ta under övervägande. Som mera realistisk betraktar jag den i interpellationen nämnda möjligheten att ha någon form av joursystem, så att ett åtal kan väckas och prövas tämligen omgående. Den frågan har redan tagits upp av trafikmålskommittén, och kommitténs överväganden torde komma att redovisas i dess nästa betänkande, som väntas i höst.
Herr talman! Till statsrådet och chefen för justitiedepartementet ber jag få framföra mitt tack för svaret på interpellationen. Jag gör det med så mycket större tillfredsställelse som jag finner att statsrådet ger till känna en mycket positiv inställning till de problem som berörts i interpellationen och även till de flesta av de frågor, som framställts. Inte minst gäller detta meddelandet att en departementspromemoria med vissa förslag om förenklingar i de mindre brottmålens handläggning blir klar redan i vår eller under försommaren och att statsrådet inte ämnar låta sig nöja därmed, utan att arbetet även sedan skall fortgå i berörda frågor. Givetvis är jag väl medveten om att åtskilligt redan gjorts för att förenkla både utredning och domstolsbehandling vid trafikförseelser. I min interpellation har jag också noterat »det friska grepp» som i dessa hänseenden tagits på senare år. Värdet av fortsatta snabba åtgärder är likväl mycket stort, både ur allmän synpunkt för att lätta arbetsbelastningen inom polis och domstolar och ur ekonomisk synpunkt. I sistnämnda fall tänker jag på både det allmännas och den enskildes intressen. Den direkta anledningen till min interpellation är den oro, som jag mött från juristhåll, polis och motorfolk samt inte minst från åtskilliga fotgängare som nästan aldrig åker bil, över vad som kommer att ske efter genomförandet av högertrafikreformen. Blir det en mycket stor stegring av antalet mindre trafikförseelser i detta sammanhang föreligger det verklig risk för överbelastning på åklagarmyndigheter och på domstolar, och en rationalisering är därför nödvändig. Det var med detta som utgångspunkt som jag började intressera mig för dessa frågor. Inte minst gäller önskemålen utredningssidan. Balansen där i vissa storstäder medför enligt tidningsuppgifter i vissa fall dröjsmål med förhör på nästan ett år av anmälda personer. Man kan lätt föreställa sig svårigheten att efter så lång tid få fram tillförlitliga uppgifter om den händelse som utredningen gäller, allra helst som det ofta rör sig om tilldragelser av den art som inte precis etsar sig in i ens minne. Det gäller både parter och vittnen. Av de fyra frågor, som jag framställt i interpellationen, är det egentligen bara justitieministerns svar på en, som från min sida föranleder någon undran. Statsrådet vill med hänvisning till remisskritiken inte för riksdagen föreslå införande av institutet stämningsföreläggande. Meningen med en sådan reform var ju, att erkända mål av lindrigare beskaffenhet skulle kunna handläggas enklare. Flertalet av sådana mål medför erfarenhetsmässigt blott dagsböter. Avsikten var nu, att en tilltalad, vilken erkänt en förseelse som kan straffas med högst sex månaders fängelse, skulle kunna teckna godkännande på åklagarens stämning till rätten, när förseelsen i praktiken endast renderade böter. Den påtecknade stämningen skulle därefter överprövas av en ensamdomare som fastställde straffet, om detta överensstämde med normal praxis och svarade mot utredningsunderlaget. Hade domaren annan uppfattning eller godkände den tilltalade inte föreläggandet, skulle frågan hänskjutas till ordinarie huvudförhandling vid domstolen. Jag har i interpellationen understrukit det värde, som enligt min mening förslaget har både för åklagarsidan och för domstolarna. Det skulle dessutom göra slut på det diskutabla förfarandet med massfullmakter till vaktmästare m.fl. på rättens kansli, vilka nu framträder och meddelar erkännande av den åtalade gärningen. I stället för stämningsföreläggandet säger sig statsrådet nu vilja undersöka, om man kan vidga användningsområdet för strafföreläggande ytterligare. Utan att föregripa en sådan i och för sig önskvärd undersökning, kan jag inte underlåta att spörja, om just en vidgning av strafföreläggandet genom bantning av strafflatituderna skulle vara bättre ur rättssäkerhetssynpunkt än stämningsföreläggandet. Statsrådet understryker redan på första sidan i sitt svar, att han i proposition nr 100 i fjol betonade vikten av att grundläggande säkerhetskrav vidmakthålles. Stämningsföreläggandet innebär ju dock en domarkontroll med den ökade rättssäkerhet detta medför. Förenklingen skulle dessutom också kunna omfatta en större grupp av mål — alltså även sådana som upptar frihetsstraff i vissa fall — än man torde vara villig handlägga med strafföreläggande. Anser verkligen herr statsrådet att strafföreläggande är överlägset ur rättssäkerhetssynpunkt eller ur handläggningssynpunkt? Eller är det bara oppositionen från vissa remissinstanser vilken avhåller honom från att kanske framdeles framlägga förslag i frågan? När det gäller de andra uppslag, som jag i interpellationen vidrört och som kan leda till en snabbare behandling av trafikmål, anser herr statsrådet tanken på någon form av joursystem vara mera realistisk än tanken på en domare, som följer med vid polisens övervakning? Jag har samma uppfattning som herr statsrådet på denna punkt och hoppas att trafikmålskommittén i höst skall kunna framlägga något förslag i detta avseende. Jag kan dock inte underlåta att framhålla, att det kanske skulle vara av intresse att få till stånd ett provförsök med en domare i en polisbil i samband med trafikövervakning för att se vad detta kan leda till, eftersom domen i många mindre förseelser då skulle kunna avgöras på platsen.

Herr talman! Det gläder mig att herr Lundström och jag är praktiskt taget eniga på alla punkter. Det föreligger bara en liten dissonans, och den gäller strafföreläggandet. Det är mycket möjligt, herr Lundström, att jag har varit något försiktig i min bedömning av hur mycket kallt stål riksdagen tål i denna del. Bakgrunden till min försiktighet är de diskussioner som ägde rum i dessa frågor i riksdagen under 1950-talet. Det är emellertid möjligt att jag har bedömt dagens situation på denna punkt något felaktigt och att jag kanske skulle tänka om. Beträffande frågan om snabbheten i utredningarna kan jag nämna, att trafikmålskommittén håller på att behandla den saken. Man har en stor försöksverksamhet i gång för att få fram snabbare och förenklade utredningar. Denna del torde komma att redovisas i det betänkande, som vi väntar till hösten. Den punkt beträffande vilken vi inte var eniga gällde alltså strafföreläggandet.

Detta kan ske på två sätt. Bantningen av strafflatituder skall vi inte gå in på i detta sammanhang — det är en fråga som kräver mycket större överväganden än vad som hittills förekommit. Man skulle för det första kunna föra in ett ytterligare antal grupper av mål inom straffföreläggandets område, om man samtidigt medger att strafföreläggandet får användas också i de fall där frihetsstraff ingår i latituden men det är uppenbart att det inte skall bli annat än böter. För det andra skulle man kunna få ytterligare användning för strafföreläggandet och befria domstolarna från en massa bagatellmål, om man skapade möjlighet att godkänna ett strafföreläggande genom ombud. Man skulle alltså få fram ett system, där den som strafföreläggandet riktar sig mot skulle kunna godkänna genom ett befullmäktigat ombud.

Herr talman! Herr Lundström har frågat mig om jag har för avsikt att utreda problemen rörande kundsnatterier och småstölder från varuhus o.d. i syfte att dels överväga rekommendationer för varuhus att under affärstid upprätta effektiv och synlig övervakning av exponerade varor, dels söka förenkla förfarandet vid polisutredning och bestraffning. Sådana tillgrepp i varuhus och snabbköpsbutiker som under senare år har förekommit i stor utsträckning utgör ett betydande samhällsproblem. Några mera exakta uppgifter om det totala antalet brott av detta slag finns ej. Det finns anledning anta att den s.k. dolda brottsligheten är särskilt stor på detta område. Herr Lundströms uppgift att ett privat vaktbolag gjort ca 10 000 ingripanden under år 1966 mot sådan brottslighet ger en antydan om problemets omfattning. Utvecklingen har dock inte fått fortgå utan att motåtgärder satts in. Sveriges köpmannaförbund har exempelvis ägnat frågan en betydande uppmärksamhet. även samhället har i skilda avseenden försökt vidta åtgärder för att minska denna brottslighet. Således medverkade både inrikesdepariementet och socialdepartementet i ett år 1962 bildat organ, kallat »Aktionsgruppen mot butiksstölder». I denna grupp fanns även representanter för exempelvis Sveriges köpmannaförbund och skolöverstyrelsen. Som ett resultat av gruppens arbete förstärktes bevakningen av butikerna och särskilda anvisningar utfärdades i fråga om varornas placering. En annonskampanj mot butiksstölderna inleddes och skyltar sattes upp i butikerna. Aktionsgruppen medverkade vidare till att butiksstölderna ägnades särskild uppmärksamhet vid den laglydnadsfostran som ingår som ett led i skolutbildningen. Efter polisväsendets förstatligande har vidare arbetet med den brottsförebyggande verksamheten inom polisen intensifierats. Detta gäller även i fråga om butiksstölderna, som ägnas särskild uppmärksamhet inom rikspolisstyrelsen. Där övervägs också vad som kan göras för att förebygga stölder i varuhusen. I detta sammanhang beaktas även den av herr Lundström nämnda frågan om formerna för varuhusens interna Övervakning. Jag finner därför inte anledning att nu vidta särskilda åtgärder i detta avseende. Herr Lundström har vidare tagit upp frågan om ett förenklat förfarande för beivrande av bl.a. butikssnatteriet. Denna fråga sammanhänger med det fortgående reformarbetet med förenklingar inom straffprocessen som jag har berört i ett annat interpellationssvar till herr Lundström tidigare i dag. Enligt gällande bestämmelser får strafföreläggande användas bara vid brott som inte är belagda med svårare straff än böter, dock inte normerade böter. Vidare får brottmål handläggas av ensamdomare endast om brottet inte kan föranleda svårare straff än böter. Vid de ringa förmögenhetsbrotten — såsom snatteri, som främst är av intresse i detta sammanhang — ingår emellertid fängelse i straffskalan. De hittills genomförda förenklingarna i straffprocessen berör alltså inte snatterimålens handläggning. Som jag har nämnt i mitt tidigare interpellationssvar till herr Lundström pågår emellertid undersökningar, som syftar till ytterligare förenklingar inom straffprocessen. Vissa frågor övervägs I det sammanhanget vill jag erinra om att en särskild åtalsregel tagits in i brottsbalken beträffande olovligt förfogande över avbetalningsgods. Den regeln säger att sådant brott inte får åtalas av åklagare utan att åtal av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt. Något liknande kan möjligen tänkas i fråga om butikssnatterierna.
Herr talman! Justitieministerns svar även på denna interpellation ger mig anledning att framföra ett tack till honom. Liksom i föregående ärende andas svaret en positiv vilja hos statsrådet att försöka få en ändring till stånd i den nu rådande situationen. Jag skulle vilja beteckna denna fråga dels som en intern bevakningsuppgift för varuhusen och dels som ett arbetsproblem för åklagare och domstolar. Det var för övrigt under mitt arbete med trafikmålens belastning på domstolarna som jag kom att beakta den likhet som förefinns mellan enklare snatterimål och enklare trafikförseelser. Båda slagen är ju många till antalet, båda belastar i onödigt hög grad domstolar och åklagare — inklusive polisen — och rationaliseringar och förenklingar vid handläggningen kan med fördel genomföras beträffande båda dessa slag av förseelser. Jag vill erinra om betydelsen av att man kan nedbringa behandlingstiden för dessa småförseelser, därför att de ökar domstolarnas totala arbetsbörda. JO har ju i sin berättelse till årets riksdag också understrukit den belastning som för närvarande vilar på domstolarna. Åtskilligt av vad jag sade i föregående fråga är tillämpligt även i denna och behöver inte här upprepas. En kort kommentar skulle jag dock vilja göra till justitieministerns svar. När det gäller den interna bevakningen är det av värde att höra, att rikspolisstyrelsen är inne på vissa Ööverväganden. Jag har i min interpellation ifrågasatt om man kunde utfärda rekommendationer till varuhusen rörande deras interna bevakning. Men jag måste medge att jag själv har blivit alltmer tveksam om vad sådana rekommendationer kan leda till. Vad sker till exempel om affärsinnehavaren eller föreståndaren struntar i rekommendationer som utfärdats av polisen eller vilken myndighet det nu kan vara frågan om? Det effektiva vore naturligtvis att allmänt åtal för småtillgrepp i varuhus endast skulle få väckas, om utfärdade rekommendationer om effektiv inre bevakning hade följts. Dock förefaller det mig mycket tveksamt om man kan förbinda = allmänt åtal för brott med villkor av detta slag. Därför tog jag i interpellationen inte upp denna tanke, men jag kan ju nämna den här som exempel på hur resonemanget gick. Jag vill tillägga att det skulle vara intressant att höra statsrådets uppfattning om det över huvud taget är möjligt att skapa en sådan lagstiftning som uppställer villkor av denna art för att det skall väckas allmänt åtal. Statsrådet erinrar om tidigare åtgärder från köpmannaförbundets och statsdepartementens sida för att minska butiksstölderna. Det skulle vara av värde att veta om han anser att den 1962 bildade »Aktionsgruppen mot butiksstölder» haft någon verkan. Såvitt jag förstår måste resultatet ha varit obetydligt, om ens något. Tillgreppen har nämligen ökat år från år. Den något otillförlitliga och icke offentliga statistik som finns rörande butikstillgrepp visar att ökningen från 1965 till 1966 skulle ha varit inte mindre än 25 procent. Även om den siffran är felaktig så torde den dock spegla en trend som är allvarlig. Att döma av uppgifter som jag har hört från vissa domstolar är snatterimålen inte bara ökande utan åtalen i Ang. snatterier i varuhus inte så få fall rätt svagt eller diskutabelt grundade. Låt mig därför helt kort få uttrycka den mening, som jag ville komma fram till, att motåtgärder mot butiksstölderna nog måste vara mer realitetsbetonade än vad man hittills uppnått. Jag ifrågasätter om inte varuhuskontrollanterna skall ha i uppdrag inte bara att sätta fast brottslingarna utan även ati där så är möjligt genom eget ingripande förebygga brott. Även i detta interpellationssvar återkommer justitieministern till frågan om strafföreläggande. Den har vi nu diskuterat, varför jag inte skall ta upp någon ny debatt på den punkten. Butikssnatterierna hör till de småsjukdomar i samhällskroppen som alltmer utvecklats till att bli en verkligt allvarlig åkomma, och jag tror därför att det är av vikt att åtgärder snabbt vidtas för att hejda utvecklingen. Däri har justitieministern och interpellanten tydligen samma mening, och det noterar den sistnämnde med tillfredsställelse. Samtidigt hoppas han att statsrådets åtgärder skall bli av den art att de verkligen ger resultat.
Herr talman! Det är nästan oroande hur eniga herr Lundström och jag är i dessa frågor. Jag kan helt och hållet instämma i herr Lundströms yttrande, när han säger att butikskontrollanterna inte borde finnas till enbart för att sätta fast småsnattare, utan deras huvudsakliga uppgift borde vara att förebygga snatterierna. Jag måste tyvärr erkänna, att det ligger mycket i herr Lundströms yttrande att verkan av aktionsgruppens insatser inte hade blivit vad man trodde att de skulle bli. Herr Lundström ville veta min åsikt om man skulle kunna sätta upp ett villkor för att ett allmänt åtal skall äga rum. Det har vi ju i vissa fall redan. Det är en mycket intressant fråga — om inte tiden vore så långt liden skulle jag kunna tala ganska mycket om det. De senare årens utveckling på affärslivets område har medfört, att tillfällena till mindre egendomsbrott blivit oändligt mycket större än tidigare. Det har alltså från privatekonomisk synpunkt visat sig lämpligt att vidtaga åtgärder, som lätt kan leda till brottslighet. Då kan man otvivelaktigt ställa sig frågan: Är det samhällets absoluta plikt att genom polis, åklagare, domstol, indrivningsväsende o. s. v. tillhandahålla det maskineri, som blivit behövligt på grund av att vissa rationaliseringsåtgärder vidtagits inom affärslivet? Man kan därför, det tycker jag, herr Lundström, verkligen ställa sig frågan, om inte samhället som förutsättning för sin medverkan skulle kunna kräva en viss motprestation från den enskilde. Vi kan ta ett exempel. Det har blivit allt vanligare med privata parkeringsplatser. Den som obehörigen ställer sin bil där kan dömas för egenmäktigt förfarande. Skulle man inte kunna kräva, för att ett åtal skall anställas, att den som har denna parkeringsplats åtminstone håller den inhägnad? När det gäller det allt vanligare checkbedrägeriet — skulle man inte kunna kräva åtminstone att man fordrade legitimation? Det gör ju bankerna, men man gör det inte för de mindre belopp som man löser in i butikerna; där anser man sig inte behöva kräva legitimation.

En längre tids utredningsarbete och förberedande diskussioner mellan i första hand kraftintressenter och flottningsintressenter ledde i början av år 1966 till en överenskommelse, vari flottningsintressenterna förband sig att upphöra med flottningen med utgången av flottningssäsongen 1968 i Ljungan och 1969 i Indalsälven. Flottningsintressenterna har därefter hos Kungl. Maj:t föreslagit avlysning av de allmänna flottlederna i Ljungan med Gimån samt Indalsälven med bivatten länsstyrelserna i Västernorrlands och Jämtlands län, vägoch vattenbyggnadsstyrelsen, = skogsstyrelsen, <lantbruksstyrelsen och statens järnvägar — har motsatt sig avlysning. Detsamma gäller bl.a. RLF-förbunden i länen och flertalet kommuner samt flottningsföreningarna. Ärendet bereds f. n. i Kungl. Maj:ts kansli. I medeltal har omkring 100 man — ungefär lika fördelade på Ljungan och Indalsälven — arbetat i flottningen under de senaste flottningssäsongerna. Med hänsyn till rörligheten bland de anställda har antalet personer, som un der någon tid fått kompletterande sysselsättning genom flottningen, varit avsevärt större. Sysselsättningstiden har genomsnittligen varit 100—120 dagar per säsong. En del flottningsarbetare kommer av olika skäl att stanna kvar på sin hemort trots att sysselsättningen på den öppna arbetsmarknaden tryter. För handikappade och äldre personer nära pensionsåldern kommer beredskapsarbeten att ordnas. I övrigt kommer givetvis alla de medel som står arbetsmarknadsmyndigheterna till buds att utnyttjas. Storskogsbruket torde på sikt huvudsakligen endast kunna erbjuda arbete åt dem som kan ta helårsarbete i skogen. Inom bondeskogsbruket torde ännu en tid finnas möjligheter till kompletteringssysselsättning, men samverkkanstendenserna pekar också där mot helårsanställning. Inom den utpräglade glesbygden i det nu aktuella området liksom inom andra likartade områden tror jag därför att man måste räkna med minskad tillgång på arbetstillfällen inom skogsbruket i framtiden. Åtgärderna för att mera långsiktigt förbättra arbetsmarknadssituationen måste inriktas på att tillföra centralorterna nya arbetstillfällen. Olika 1okaliseringspolitiska åtgärder har under de senaste åren givit betydelsefulla tillskott av arbetstillfällen i Jämtlands och Västernorrlands län. För att lokaliseringsåtgärderna skall ha bestående effekt, måste de emellertid som nämnts koncentreras till vissa orter. Vad gäller transportfrågorna vill jag framhålla att en betydande del av det nuvarande flottgodset i Ljungan och Indalsälven efter nedläggningen av flottningen kommer att transporteras på järnväg. Man räknar med att medeltransportavståndet med bil till lastningsplatsen vid järnväg, på grund av järnvägarnas fördelaktiga sträckning inom området, inte mera väsentligt kommer att överstiga det nuvarande me deltransportavståndet till flottled. Följderna för vägväsendets del av en nedläggning av flottningen i ifrågavarande älvar blir alltså begränsade men en viss merbelastning på vägnätet kommer otvivelaktigt att uppstå. Härmed sammanhängande frågor har varit föremål för överläggningar mellan berörda parter. I fråga om väg E 75 inom Västernorrlands län torde huvuddelen av den ökade belastningen komma på delen Töva järnvägsstation—Sundsvall. Denna sträcka har god standard i plan och profil men otillfredsställande bärighet. Projektering för ombyggnad pågår i anslutning till generalplanearbete. I gällande flerårsplan är företaget upptaget med en beräknad kostnad av 11 miljoner kronor och med första medelstilldelning år 1968. Med hänsyn till projekteringsläget är tidigareläggning inte möjlig. Belastningen på gatunätet i Sundsvall väntas bli betydande. Därför planeras ombyggnad av vägarna 602 och 622 Nacksta—Bergsåker—Sköns kyrka så att den tunga trafiken kan ledas utanför staden. Detta företag skall enligt flerårsplanen påbörjas under år 1968. Med hänsyn till projekteringsläget är tidigareläggning inte möjlig. Vidare kan nämnas, att arbeten på sträckan Stöde—Tirsta på väg E 75 ingår i gällande flerårsplan med första medelstilldelning år 1970. Företaget har kostnadsberäknats till 20 miljoner kronor och kan sättas i gång med kort varsel. Omdisponering av ordinarie medel för tidigareläggning bedöms dock inte vara möjlig. Härefter skulle på väg E 75 återstå att bygga om endast delen Tälje—Jämtkrogen. För detta företag har tilldelning av medel beräknats ske efter år 1971: Strävan är att så långt möjligt förlägga beredskapsarbetena till mindre kostnadskrävande projekt än vägar. Kortsiktiga vägarbeten har dock satts i gång under den senaste tiden på grund av det nuvarande sysselsättningsläget. Stora vägprojekt bör däremot enligt arbetsmarknadsstyrelsens bedömande inte påbörjas nu. Det går inte att för dagen uttala sig om förutsättningarna för att under kommande budgetår påbörja beredskapsarbeten på vägar. För budgetåret 1967/68 beräknas dock sådana redan beslutade och pågående beredskapsarbeten i :Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län dra en kostnad av sammanlagt 18,5 miljoner kronor.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det uttömmande svaret. Tyvärr har det dröjt, och en del har väl förändrats sedan jag ställde frågorna den 31 januari. Men för att ta svaren i kronologisk ordning, så vill jag först betona, att jag inte är ute efter att stoppa dessa flottningsnedläggelser. Möjligen efter att framflytta tidpunkten. De flesta kommunerna inom området har krävt att få framflytta tidpunkten för nedläggelsen tills dess man hunnit upprusta vägnätet. De övriga remissinstanserna har ju, som det alldeles riktigt påpekats i svaret, icke motsatt sig avlysning vid angiven tidpunkt. Vad jag är mest bekymrad över är på vilket sätt man skall kunna kompensera det inkomstbortfall som drabbar dessa deltidsanställda flottare. Enligt de upplysningar jag inhämtat från flottningsföreningarnas kontor i Sundsvall hade man under år 1966 inte mindre än 1270 anställda, därav 64 heltidsanställda. Anställningstiden varierar från cirka 6—7 månader till endast någon vecka. Den längsta arbetstiden hade givetvis skiljeställesoch flottläggningsarbetarna. Om man nu betänker att de flesta av de anställda kommer från jordoch skogsbruket så förstår man att det blir synnerligen svårt att under nuvarande förhållanden omflytta dessa människor till andra arbeten. Men här tar jag fasta på det positiva svar jag fått från inrikesministern, att man för de handikappade och äldre skall ordna beredskapsarbeten och att man för de övriga skall utnyttja alla de medel som står arbetsmarknadsmyndigheterna till buds för att klara dessa svårigheter. Det är ett bra svar och jag är fullt nöjd med det. Jag är också nöjd med svaret som gäller den långsiktiga planeringen. När det gäller vägarna är vi inte lika ense. För närvarande transporteras cirka 50 procent av hela virkesfångsten på lastbilar. Enligt transportutredningen räknar man med att transportera cirka 58 procent på bil och cirka 42 procent på järnväg. Enligt trafikchefen räknar SJ med ganska betydande tillbyggnader, bl.a. omformarstationer i Ånge och Sundsvall och vissa förbättringar på järnvägslinjen. Med hänsyn till dessa ombyggnader får man väl antaga att SJ inte omedelbart kan ta över dessa 42 procent, och det måste ju innebära att vi får den största belastningen på vägnätet innan de planerade nyoch ombyggnaderna har hunnit färdigställas. Enligt den senaste flerårsplanen kan inte dessa arbeten påbörjas förrän tidigast 1968 och i vissa delar inte förrän 1970, förutsatt att man skall gå på det ordinarie anslaget. Detta innebär att vi inte kan påräkna att dessa vägdelar blir klara för trafik förrän tidigast i mitten på 70 talet. Under sådana förhållanden kan man ställa frågan om det är möjligt att klara dessa tunga transporter på de svaga vägarna. Jag nämnde att de flesta kommunerna yrkat på en framflyttning av nedläggelserna till dess att vägarna förbättrats, och fråga är väl om inte detta vore välbetänkt, även om jag har klart för mig att inrikesministern i detta fall inte kan göra något. Det var mot denna bakgrund jag ställde frågan om det inte varit möjligt att från beredskapsanslagen ställa medel till förfogande för att möjliggöra en tidigare igångsättning av dessa vägdelar. Vi hade i januari cirka 700 man arbetslösa inom dessa områden, och med hänsyn till arbetsmarknadsläget i övrigt inom länet hade det varit försvarbart om så skett. Men, herr talman, vi får väl anledning att återkomma kanske under nästa budgetår.
Herr talman!

Låginkomstutredningen skall enligt sina direktiv dels inhämta ett utökat kunskapsmaterial om låginkomstgrupperna, dels söka precisera vad som i skilda sammanhang skall avses med låga inkomster, dels söka belysa orsakerna till att vissa befolkningsgrupper har låga inkomster. Utredningen skall vidare behandla inkomstfördelningsproblemen över huvud taget, ehuru med tonvikt på de lägre inkomsttagarna, och slutligen »söka skapa en grund för att bedöma vilka metoder, som kan komma i fråga för att höja inkomstnivån för de personer och grupper det gäller». Hittills har utredningsarbetet koncentrerats på att kartlägga omfattningen och sammansättningen av grupperna med låga inkomster. Dessa undersökningar sker i samarbete med statistiska centralbyråns utredningsinstitut och bygger på intervjuer med ett på vetenskapliga grunder gjort urval av hela befolkningen. Resultaten skall kompletteras med data från register av skilda slag, exempelvis från sociala myndigheter och försäkringskassor, Undersökningen avser att belysa i vad mån inkomstfördelningen och de låga inkomsterna sammanhänger med svårigheter att få heltidsoch helårsarbete, med handikapp och sjuklighet, med olikheter i försörjningsbördor och med variationer i arbetsinkomsten per arbetad tidsenhet. Avsikten är att resultaten av dessa kartläggande undersökningar skall presenteras i ett första delbetänkande före sommaren 1968. Vissa grova lönestatistiska data blir ett av resultaten från de nyss beskrivna kartläggande undersökningarna. Enligt utredningens expertis är det dock knappast troligt att parterna på arbetsmarknaden kommer att anse dessa data användbara för förhandlingsändamål. Låginkomstutredningen har på grund av uppdragets omfattning inte ansett sig kunna åta sig att utarbeta en generell lönestatistik av mera detaljerat slag. Ett lönestatistiskt utvecklingsarbete pågår emellertid sedan flera år vid statistiska centralbyrån. Arbetsmarknadens partier deltar i detta arbete. Låginkomstutredningen följer detta utveckingsarbete och avser att sedermera själv utnyttja de möjligheter som den successivt förbättrade reguljära lönestatistiken ger för belysning av lönernas roll för låginkomsterna.
Herr talman! Först vill jag tacka herr statsrådet Rune Johansson för svaret på min interpellation. Jag är givetvis mycket glad över att utredningsarbetet om låglöneproblematiken är i gång och att resultaten av de kartläggande undersökningarna kan presenteras i ett första delbetänkande före sommaren 1968. När jag och flera andra ledamöter 19635 motionerade i detta ärende, var ju detta ett uttryck för den oro vi kände för alla låga inkomsttagares problem. Utskottet i fråga liksom riksdagen delade vår uppfattning. Utredning pågår nu, som vi alla vet. Men utskottet talade också i sitt utlåtande om möjligheterna att åstadkomma en mera enhetlig lönestatistik, som täcker hela arbetsmarknaden och som skulle ge möjligheter till en rättvis bedömning av olika löntagares situation. Jag var faktiskt optimistisk nog att tro att denna statistik skulle ha kunnat ingå som arbetsmaterial under nästa avtalsrörelse. Jag skall därför öppet säga att jag känner en viss besvikelse över vad inrikesministern meddelar från utredningen, nämligen följande: » Vissa grova lönestatistiska data blir ett av resultaten från de nyss beskrivna kartläggande undersökningarna.

Arbetsmarknadens parter deltar i detta arbete.» Jag är ändå fortfarande litet undrande när det gäller svaret på min interpellations första fråga. Kan man påräkna att allt som kan göras för att påskynda en enhetlig lönestatistik också göres och att den frågan ges större prioritet än den för närvarande tycks ha? Att jag här känner mig hårt engagerad, beror på att jag från mina politiska värderingar anser låglöneproblemet som en av våra största sociala frågor av i dag. Statsmakterna kan givetvis inte lägga sig i löneförhandlingarna — i varje fall inte för närvarande — men det är vår skyldighet att ge arbetsmarknadens parter det material som erfordras för deras grannlaga värv. I detta material ingår bl.a. den av mig påtalade lönestatistiken. I händelse av kommande, mera samordnade lönerörelser, blir den gemensamma, fullt jämförande statistiken i högsta grad nödvändig. Jag förutsätter därför inrikesministerns helhjärtade medverkan så att materialet om möjligt föreligger i god tid före nästa avtalsrörelse.
Herr talman! Ingen skulle vara gladare än jag, om vi skulle kunna effektuera den beställning, som herr Augustsson här har gjort; vi har väl alla den uppfattningen, att en kartläggning av låginkomstproblemet — vilka grupper det gäller, deras storleksordning o. s. v. — tillhör något av det väsentligaste just nu. Den bygger på det som har sagts i en motion, som har vunnit ganska allmän anslutning, men det är ju här fråga om ett utomordentligt vidlyftigt arbete. Jag har haft tillfälle att sitta tillsammans med de experter, som nu är sysselsatta med dessa uppgifter, och har haft anledning att diskutera frågan om både tid och kostnader för dessa arbeten. Vi har kommit fram till att om vi skall få det material, som vi verkligen i framtiden kan bygga vår bedömning på, dels med tanke på vad jag nyss sade beträffande låginkomstgrupperna, deras storlek och situation och dels med tanke på de nödvändiga åt gärderna, måste det vara ett mycket, mycket noggrant arbete som utföres. Det måste när det gäller undersökningar omfatta ett så stort material, att det finns garanti för att vi får ett material som är säkert. Detta gör att det hela blir komplicerat. Vi hoppas alltså att vi med de utredningar som gjorts under 1966 och som nu göres under 1967 kommer att få en kartläggning med avseende på sysselsättningsstruktur, inkomststruktur, försörjningsstruktur samt andra anknytande uppgifter, som bl.a. rör skatter och sociallagstiftningens effekt. Denna utredning skall ju också ge sig i kast med uppgiften om vilka utgifter familjen har, hur den klarar sin försörjning, förmögenhetstillgång och skilda levnadsnivåer. Den skall också undersöka vad socialunderstöden betyder i sammanhanget och vad skatterna betyder och en rad andra problem. Detta är självfallet dels ett arbete som tar tid, dels något som — vilket jag i dag framhållit — kanske inte blir direkt användbart i en lönestatistik. Man får en, såsom jag hoppas, klar kartläggning av familjernas levnadsomständigheter med avseende på inkomster, utgifter o. s. v. och får självfallet i samband med detta också in löneuppgifter. Men det är inte detta som i och för sig är det primära. Utredningsmännen har därför framhållit att också låginkomstutredningen har ett intresse av det lönestatistiska arbete, som statistiska centralbyrån har i uppgift att bedriva. Jag skulle emellertid tro att också den har ett intresse av ett sådant materialunderlag, som låginkomstutredningen kommer att skaffa fram. Jag kan dock som sagt inte ange mer än vad som står i mitt svar. Det innebär inget ja på herr Augustssons mera konkreta fråga. Våra parter på arbetsmarknaden har ju hittills haft ett materialunderlag för sina förhandlingar, på vilket de kunnat basera sina yr kanden, och de har även kommit fram till ett resultat. Såsom ett komplement till vad som kan utvinnas i löneförhandlingarna har vi även att beakta vad vi i sociala sammanhang kan göra från samhällets sida, och därvidlag kommer «säkerligen låginkomstutredningens material att spela den mest avgörande rollen.

Herr talman! Jag håller fullständigt med inrikesministern om att detta är ett synnerligen stort problem och att arbetet som helhet måste få ta den tid, som det kommer att behöva. Men vad jag åsyftade med min mera konkreta fråga var att vi skulle kunna åstadkomma en större prioritering av den gemensamma =<:lönestatistiken, vilken spelar en viktig roll i den problematik vi nu talar om. Därför hade jag nog önskat — och jag gör det fortfarande — att denna fråga hade kunnat besvaras något mera förhoppningsfullt, eftersom den utgör en väsentlig del av detta stora komplex. Jag hoppas ändå att det skall lyckas för utredningen att få fram något av den statistik, som jag syftar på.

Herr talman! Herr Axel Kristiansson har frågat om regeringen har för avsikt att skyndsamt utforma ett särskilt program för en såväl socialt som samhällsekonomiskt tillfredsställande lösning av den äldre arbetskraftens sysselsättningsoch försörjningsproblem, särskilt med anledning av den ökade förekomsten av företagsnedläggningar och driftsinskränkningar. Av interpellationen framgår att herr Kristiansson vill ha ett särskilt program för den äldre arbetskraften med ungefär den målsättning och innebörd, som OECD:s arbetskraftskommitté förordat. Ett sådant instrument ingår enligt interpellantens uppfattning inte i den arbetsmarknadspolitiska reform, som för vårt land beslutades av fjolårets riksdag. Det är riktigt att något formligt instrument för den äldre arbetskraften inte ingick i de riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken som antogs vid riksdagen förra året. Inte heller för andra grupper har fastställts några särskilda instrument eller program. Vårt mål är enligt propositionen och riksdagens beslut full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Det målet gäller alla oavsett ålder. I propositionen och riksdagsbeslutet har angivits de medel som skall användas för att nå detta mål. OECD:s = arbetskraftskommitté har tillställt medlemsländerna resultatet av sina överväganden rörande den äldre arbetskraftens sysselsättningssituation. Kommittén har rekommenderat att dess slutsatser skall få praktisk tillämpning i förhållande till situationen inom respektive länder. De av kommittén föreslagna åtgärderna berör arbetsförmedling, utbildning, arbetsvård m.m. Till en del vänder sig förslagenr till de enskilda företagen, t.ex. beträffande omflyttning inom företagen, avskaffande av åldersgränser m.m. I stort sett kan de föreslagna arbetsmarknadspolitiska åtgärderna sägas ligga väl i linje med de allmänna riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken som riksdagen antog år 1966. Det är arbetsmarknadsstyrelsen som har att verkställa åtgärderna. För sty relsen kan det bli fråga om att göra särskilda aktivitetsprogram för olika grupper. Så har också skett bl.a. beträffande de äldre. Genom arbetsförmedlingarna förs detta program ut i det praktiska livet i samverkan med andra samhälleliga och enskilda organ. De medel som står till arbetsmarknadsmyndigheternas förfogande för att lösa bl.a. den äldre arbetskraftens problem har under senare år blivit alltmer differentierade. En ytterligare utbyggnad har aktualiserats vid årets riksdag. För en arbetsgivare som är tveksam om äldre arbetstagares lämplighet finns det nu möjlighet att ordna provanställning kombinerad med yrkesutbildning. Till den som genomgår provanställning utgår utbildningsbidrag under högst tre månader. I proposition nr 1035 till årets riksdag har föreslagits att möjligheterna skall vidgas för äldre arbetskraft att få utbildning inom företag. Bidrag skall enligt förslaget utgå för arbetslösa personer som är 50 år och äldre enligt samma grunder som gäller för utbildning av handikappade. Bidraget skall utbetalas till företaget med visst belopp per timme under förutsättning att avtalsenlig lön utgår under utbildningstiden. Det är en mycket omfattande verksamhet som bedrivs för att lösa den äldre arbetskraftens problem. De skyddade verkstäderna ger arbete åt många äldre. Den förbättring av stödet till halvskyddade verkstäder, som medgetts av årets riksdag, bör leda till större möjligheter att placera äldre handikappade i företagen. I beredskapsarbetena sysselsätts till mycket stor del äldre arbetskraft. En fortsatt utbyggnad av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är nödvändig. Jag har här redogjort för de förslag som i detta syfte har förelagts årets riksdag. Därutöver har i dagarna getts direktiv till utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet om att med förtur utforma och lägga fram förslag till lämpliga stödformer för äldre ar betskraft som träffas av särskilda omställningssvårigheter. Det är angeläget att skapa ökad förståelse för den äldre arbetskraften, att söka finna nya vägar för att lösa dess problem och att stimulera till ökad aktivitet över hela det vidsträckta fält som de här frågorna berör. Inom inrikesdepartementet övervägs nu i vilka former kontakt skall sökas med företrädare för arbetsmarknadens parter, kommunerna, arbetsmarknadsverket, socialoch hälsovårdsorganen m.fl. för att dryfta den äldre arbetskraftens situation i dagens samhälle.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för inrikesdepartementet få framföra ett tack för svaret på min interpellation om den äldre arbetskraftens situation på arbetsmarknaden. Jag har självfallet ställt denna interpellation mot bakgrunden av den arbetsmarknadssituation som rått under innevarande vinter och som väl alltjämt råder, i varje fall för de kategorier det här är fråga om. Vi har noterat höga arbetslöshetssiffror; anmärkningsvärt höga i ett samhälle där man — som inrikesministern säger — har fört den fulla sysselsättningens politik, där man har en väl utbyggd arbetsmarknadsorganisation och där man förmenat att man har arbetslösheten under kontroll. Särskilt höga har siffrorna varit för den äldre arbetskraften. Detta beror kanske till viss grad på att denna inte har lika god utbildning som den yngre arbetskraften har. Den har inte heller den anpassningsförmåga som krävs i en ny situation. De äldre har självfallet inte heller samma möjlighet att geografiskt röra på sig som de yngre har. Jag vill understryka att denna fråga inte gäller bara den kategori som man kallar de egentliga kroppsarbetarna, utan på senare tid har den också berört i varje fall vissa grupper på tjänste mannasidan. Jag tror för min del att differensen mellan tidigare utbildning och senare utbildning är större i dessa grupper än bland kroppsarbetarna, och det innebär givetvis ett besvärande handikapp. En sådan här situation är naturligtvis oroande. Det innebär helt naturligt något av en personlig tragedi att i ett samhälle, som man kallar för högstandardsamhälle, nödgas konstatera att man får svårt att skaffa sig arbete när man uppnått 60-årsåldern. Det är inte bara ett bekymmer för dagen. Man kan ju också konstatera att med den konstruktion som ålderdomsförsörjningen har inverkar det också menligt, alltså sänkande på pensionens storlek. Speciellt för de äldre årgångarna är ju varje års pensionspoäng av stor betydelse. Jag noterar med tillfredsställelse att inrikesministern synes se allvarligt på dessa problem, evad det gäller den äldre arbetskraften. Slutorden i hans svar bekräftar detta. Han hänvisar till proposition nr 105 som riksdagen skall ta ställning till och där vissa åtgärder föreslås. Han hänvisar vidare till vissa aktiviteter såväl i departementet som i arbetsmarknadsstyrelsen. I övrigt erkänner han att det inte finns något formligt instrument just för den äldre arbetskraften. Det allmänna målet har varit, säger han, full produktiv och fritt vald sysselsättning, och det har gällt och gäller oavsett ålder. Detta låter ju mycket bra. Jag tror emellertid att när man ser framåt och begrundar situationen närmare är i varje fall frågan om det fria valet för morgondagen i rätt stor utsträckning en chimär, detta sagt med anledning av den strukturensidighet som mer och mer blir rådande och som också rekommenderas framöver. Vad som gjort att jag riktat uppmärksamheten på detta problem är i sig självt inte enbart den gångna vinterns arbetsmarknadssituation, ej ens med hänsyn tagen till den äldre arbetskraf tens stora andel i arbetslösheten. Det är klart ait det i sig självt är ett problem även om det är en kortvarig företeelse, men om det är, som inrikesministern brukar säga, en följd av att man är nere i en konjunktursvacka finns det ändå rätt stora förhoppningar om att man snart skall komma ur den. Man kan väl också säga att man under tiden kan bli hjälpt med vad jag vill kalla »traditionella hjälpmedel». Vad som främst gjort att jag tagit upp problemei är att jag tror att den arbetslöshet det här är fråga om är och kommer att bli besvärande för lång tid framåt. även om den nu sammanfaller med den mer konjunkturbetonade arbetslösheten tror jag att den har helt andra och mera djupgående orsaker. Här finns alldeles säkert ett sammanhang med det som sker i näringslivet i dag. Jag tänker då på centraliseringen och fusioneringen av företag, nedläggning av företag som går upp i andra etc. De tekniska landvinningarna som — i varje fall till en viss del — förorsakat denna näringslivets omstrukturering ställer nämligen så stora krav på arbetskraften beträffande rutin och yrkesskicklighet, att den äldre arbetskraften helt enkelt inte kan hänga med. Därtill kommer att dessa omstruktureringar som regel — i varje fall rätt ofta — också medför omlokaliseringar till annan ort. Av lättförklarliga skäl kan inte den äldre arbetskraften röra sig på samma sätt. Den kan inte flytta lika lätt. Jag skall inte här ge mig in på någon värdering av vad som i dag sker inom svenskt näringsliv. Stora delar av detta lever ju i klar konkurrens med andra länders, och vi vet att vi har ett högt kostnadsläge. Därtill säges ju det som här sker vara en av de mäktigaste hävstängerna för att höja vår standard. Jag kan dock inte underlåta att säga att man hittills i varje fall alltför ensidigt, hastigt och oreserverat noterat allt vad som sker på detta område som medverkande till klara samhällsvinster. Också i en tid när företagsnedläggelser hör så att säga till dagens händelser har man på högsta ort betraktat dem som ett sundhetstecken, där resultatet alltid blir att de anställda får det bättre. Man har till och med hört uttalanden som gått ut på att vissa av dessa nedläggelser egentligen borde ha skett långt tidigare. Vad den äldre arbetskraften i dag får erfara torde dock nogsamt visa att så ingalunda är fallet. Jag tror att man fortsättningsvis på ett helt annat sätt och med mycket större allvar får beakta dessa problem. Fortsätter = näringslivets strukturomvandling efter samma linje — och av allt att döma kommer det att ske — befarar jag att ett av de svåraste problemen under den kommande tioårsperioden tyvärr blir hur vi skall kunna sysselsätta den äldre, svåplacerade och mindre lättrörliga arbetskraften. Problemet får naturligtvis mötas med differentierade metoder, som inrikesministern också framhåller. Helt naturligt kommer även lokaliseringen av nya företag in i bilden, om vi verkligen skall kunna lösa dessa problem. I det sammanhanget vill jag återgå till inrikesministerns svar, då han hänvisar till proposition nr 105 i år. Där har vidgade möjligheter föreslagits för äldre arbetskraft att erhålla utbildning inom företagen, varvid också ett statligt bidrag skulle utgå under förutsättning att avtalsenlig lön betalas. Jag har den uppfattningen att en yrkesutbildning av detta slag är att föredra av många skäl, inte minst därför att den sannolikt i långt större utsträckning än annan omskolningsverksamhet regelmässigt leder till att man fortsättningsvis får arbete. Dock skulle jag vilja säga att sådana åtgärder inte har så stort värde för en ort från vilken man har flyttat ett helt dominerande företag, om man inte samtidigt också kan lokalisera andra företag dit. Det är ju en gammal god regel att man inte skall göra ont värre, och jag kan därför inte underlåta att i detta sammanhang också något beröra jordbrukspolitiken, även om den inte sorterar under inrikesdepartementet. Jag förutsätter emellertid att det inte är alldeles vattentäta skott mellan inrikesoch jordbruksdepartementen, eftersom inrikesministern självfallet inte kan vara ointresserad av hur jordbrukspolitiken kommer att påverka arbetsmarknadssituationen. Det är ju allmänt bekant att en mycket stor del av jordbrukarna hör till de äldre åldersgrupperna. Ehuru jag inte sett propositionen om den framtida jordbrukspolitiken — förslaget lär ju vara färdigt — kan man på goda grunder antaga att uppläggningen är sådan att den kommer att leda till bortflyttning från jordbruket i ännu hastigare takt än hittills — man må kalla det frivilligt eller ofrivilligt, resultatet blir dock detsamma. På goda grunder kan man också räkna med att avflyttningen från jordbruket kommer att få största omfattningen i de bygder där möjligheterna till alternativ sysselsättning är sämst. I alla fall skulle jag vara intresserad av att höra hur inrikesministern ser också på dessa problem. Herr talman! Jag har med det sagda velat ge uttryck åt min uppfattning att arbetslösheten för här berörda kategorier är av en annan karaktär och har andra orsaker än de rent konjunkturbetonade och att den som sådan måste mötas med andra, mera speciellt inriktade åtgärder. Jag har vidare önskat ge uttryck för den uppfattningen att statsmakterna inte medvetet bör bidra till ökad arbetslöshet exempelvis via jordbrukspolitiken. Med dessa ord vill jag än en gång tacka inrikesministern för svaret.
Herr talman!

Då ser jag som det viktigaste att vi kan bereda dem, som kommer i kläm vid en sådan omställning, garantier för inkomst och trygghet, även trygghet för de äldre som vill stanna kvar på orten.

Önskemålet att bo kvar ställer oss inför många stora frågor om hur vi skall kunna klara den sociala servicen 1 glesbygden, liksom en rad andra problem. Flera åtgärder är på väg, alla ännu inte utkristalliserade, men uppmärksamheten är riktad på detta problem.

Här kommer ju också frågorna om avgångsvederlag etc. in, men sådana detaljer får vi ju tillfälle att debattera så småningom. Jag tror att det är riktigt som herr Kristiansson sagt, att den äldre arbetskraftens problem måste bedömas mot bakgrunden av ett förändrat konjunkturläge med stigande arbetslöshet. Problemen var ju inte så stora i början av 60-talet, när vi hade en väldig efterfrågan på arbetskraft, då detta sug efter arbetskraft kom att engagera äldre, handikappade och kvinnor som eljest fått svårigheter att vinna sysselsättning på marknaden. Jag tror att man också skall se utvecklingen mot bakgrunden av den förändring i ålderspyramiden som äger rum. Det problemet skyms kanske i någon mån bort av det förhållandet att vi under 1950-talet och in på 1960 talet har haft en starkt expanderande skolutbildning, som tagit unga människor i anspråk för en längre skolgång och därmed uppskjutit deras inträde i produktionslivet. Konkurrensen om arbetstillfällena har därmed blivit mindre och läget för den äldre arbetskraften har naturligtvis också blivit relativt mera gynnsamt under åren fram till 1964 eller 1965, med ett något kärvare klimat under tiden därefter. Detta framgår också av de statistiska uppgifter vi har.

Om jag ser detta i belysning av totala antalet invånare över 65 år, som inte ingår under den statistiska rubriken arbetskraft, finner jag en ökning från 1964 till 1966 med inte mindre än 82000. Detta visar alltså att det varit betydligt svårare under tiden från 19653 och fram till i dag för den äldre arbetskraften att kunna vinna sysselsättning. Under åren 1962—1963 och även under 1964 fördes annars en diskussion mellan arbetsmarknadens parter om den äldre arbetskraften och dess användning i industriell verksamhet. Jag har i min hand en liten bok med titeln Gammalt problem på nytt — äldre arbetskraft. Den har utgivits av Verkstadsindustrins samarbetskommitté, d. v. s. av Svenska metallindustriarbetareförbundet och Sveriges verkstadsförening. I denna bok redovisas ett förslag som framlagts för företagarna och för fackföreningarna om att dessa ge mensamt skulle diskutera den äldre arbetskraftens problem, hur den skall kunna användas och hur man skall kunna stimulera till ett ökat utnyttjande av den och framför allt till en ökad förståelse för de äldres möjligheter att delta i företagens arbete. Men om det blivit kärvare på arbetsmarknaden och företagaren haft möjlighet att välja sin arbetskraft, har det tyvärr kommit att bli så att en del äldre — och med äldre börjar man nu mena även dem som befinner sig i min ålder, d. v. s. något över 50 år — kommit i kläm. Jag har sedan ett par veckor uppringts av en person, som är just i min ålder och som uppgivit att han söker arbete. Man har svarat honom att man inte vill ta in någon som är över 50 år. Det är på något sätt upprörande — jag reagerar inte bara å hans utan också å egna vägrar! Men hur gör företagaren sin bedömning? Ja, om han har att välja mellan två personer, varav den ena är 55 år och den andra cirka 30 år, är det möjligt att någon skulle mena att den erfarenhet den äldre besitter också har sitt utomordentliga värde, men den yngres större fysiska kapacitet kanske kommer att bli avgörande vid valet. Detta är synnerligen stora problem och det kan för de äldre — och därmed menar jag i detta fall personer över 65 år — bli nödvändigt att sätta in åtgärder, som medverkar till att de kan vinna anställning, t.ex. sådana stimulansbidrag som vi nu diskuterar. Jag tror att detta är den väg som vi får gå. Vi bör försöka skapa en ökad förståelse för dessa frågor. Jag tror nämligen att den konjunktursvacka, som vi just nu befinner oss i, är tillfällig. Med detta vill jag inte direkt säga att det gäller månader — det är svårt att avgöra hur lång tid detta kommer att ta — men jag tror fortfarande att den bedömning som långtidsutredningen gjort är riktig, d. v. s. att vårt stora problem fram till 1970-talet är bur vi skall kunna anskaffa tillräckligt med arbetskraft, och då återkommer detta problem. Jag tror att det skulle vara utomordentligt skadligt om vi nu skulle komma in i en period, där äldre arbetskraft med god teknisk utbildning och god underbyggnad över huvud taget, med erfarenhet och med rutin skulle komma att ställas åt sidan under ett par, tre år, varvid den skulle förlora en del av den erfarenhet den vunnit. Då skulle vi kunna ställas inför ett nytt omskolningsproblem, som kanske blir något svårare att angripa.

Vi har i Skaraborgs län på ett par orter, där industrinedläggning förekommit, prövat på att bereda viss skyddad sysselsättning — på en ort i andra lokaliteter än det nedlagda företagets och på en annan av nedläggningsorterna direkt på det nedlagda företaget. Det har gällt 20—25 personer, och resultaten har hittills visat sig vara gynnsamma.

Herr talman! Denna debatt skulle naturligtvis kunna svälla ut över ett brett fält, men det är inte min avsikt att utvidga den. Jag noterade emellertid vad inrikesministern yttrade om jordbrukspolitiken. Han sade att man skall betrakta jordbruket som en näring och att den rationalisering som där behövs också skall ske, oavsett hur det ibland kan te sig. Jag kan väl hålla med inrikesministern så långt att det här får inte bli fråga om rationalisering eller icke rationalisering, men jag betraktar det knappast som irrationellt om jordbrukare, som är i den åldern att de tillhör de kategorier som är vårt problem här i dag, sitter kvar på sina jordbruk något år längre. Jag tror att inrikesministern är fullt på det klara med att det i alla fall aldrig kommer någon annan efter en sådan jordbrukare. Här är det fråga om att skapa trygghet, säger inrikesministern. Jag vet inte om vi alls har någon trygghet att erbjuda i det avseendet. I varje fall betraktar jag inte det avgångsvederlag som har aviserats i propositionen såsom något slag av trygghet. Därtill är det alltför litet. En annan intressant sak var inrikesministerns syn på möjligheterna för dessa människor att få förbättringslån för bostäderna, ty bostaden är givetvis väsentlig inte bara fram till pensionsåldern utan också därefter. Får jag notera inrikesministerns uttalande här såsom en omvändelse på denna punkt, så gör jag det med den ailra största tacksamhet. Jag har länge haft mycket svårt att förstå det sätt, varpå man hanterat frågan om bostadsförbättringslån till jordbrukare. Man har alltid tagit hänsyn till om jordbruket varit på sikt bestående eller inte, men man har aldrig tänkt på möjligheten att bostaden som sådan skulle kunna användas också om jorden såldes. Beträffande det verkliga problemet — den äldre arbetskraftens situation — är det alldeles riktigt, som inrikesministern säger, att en försvårande fak tor är att denna ökar i antal. Det kanske också är riktigt — jag har inte funderat över det — att den ökade utbildningstiden hittills medfört att en viss del av den unga arbetskraften kommit ut senare, men att man nu så att säga kommit i takt och att den äldre arbetskraften då trängs tillbaka. Jag håller med inrikesministern om att det är angeläget att pröva alla möjligheter för att ge den äldre arbetskraften sysselsättning. Den kommer framdeles att behövas, säger inrikesministern. Jag vill tillägga att detta bör ske också ur andra synpunkter, inte minst de personliga. Som jag inledningsvis anförde, finns det nog ingenting som är så deprimerande som att i ett högstandardsamhälle behöva konstatera att det inte finns plats för mig längre, trots att den höga standard vi i dag har är ett resultat av arbetsinsatser som gjorts tidigare. Här behövs naturligtvis en ökad förståelse — och det betyder inte så litet — från arbetsgivarnas sida, men jag vill tillägga: kanhända också från arbetskamraternas sida. Jag vet inte om regeln gäller ännu, men det är inte så länge sedan man t.ex. på byggnadsarbetarsidan sade att man inte tolererade att sådana arbetare togs in som var över 40 år. Det var alltså en ytterligare sänkning av åldern. Jag tror att man frångått detta senare, men om man inte gjort det vill jag ha sagt, att sådana regler självfallet inte kan tolereras.
Herr talman! För att inga missförstånd skall uppstå vill jag bara helt kort säga några ord till om förbättringslånen.

Där har vi valt den vägen, att om förbättringslånet och kvarboendet av de tidigare ägarna inte förändrar eller påverkar den arrondering, som man tänkt sig framöver, så bör förbättringslån utgå. Vi anser det nämligen ur flera synpunkter angeläget. Jag tror att det är bra ur medicinska synpunkter. Den påfrestning som en flyttning innebär undviker man. Man har kvar en bostad och använder en bostad; det blir alltså inga anspråk på att man skall få en ny för dem som skall flytta. Därför har vi avgjort ärendena på det sättet att vi har bifallit ansökningarna, och jag vill gärna säga att det har vi gjort i samverkan med jordbruksdepartementet. Det är inte så nytt. Jag tror det är något halvår sedan vi tog denna principiella ståndpunkt. Jag hade närmast den uppfattningen att detta hade gått genom den tidningspress som man håller sig med inom jordbruksorganisationerna och att det alltså var bekant. Man kan väl också säga att vår uppfattning grundar sig på samma funderingar som herr Kristiansson förde fram. Man har anledning att räkna med att på ett sådant jordbruk kommer det ingen efter som innehavare av just den bostaden. Man löser alltså bostadsproblemet för de äldre människor, som har bott där tidigare och som bör ha rätt att kunna få bo kvar där.
Herr talman! Får jag för att fullständigt klarlägga denna sak ställa en fråga till inrikesministern? Var förutsättningen för förbättringslånet i det här berörda fallet, att jorden omedelbart skulle säljas, eller är det möjligt att lån utgår fastän vederbörande har jorden kvar något eller några år?